Herr talman! Jag har en mycket entydig uppfattning — om jag får använda ordet entydig, herr Torwald — och det är att Sverige skall följa internationella rekommendationer. Vi skall stötta internationella rekommendationer och driva den linjen att de skall följas av andra länder. Men vi kan inte i något sammanhang göra som strutsen: stoppa ned huvudet i sanden och sedan vifta med plymerna. Om andra länder inte följer internationella rekommendationer måste svensk sjöfart — och svenskar över huvud taget — ges samma konkurrensmöjligheter som de utlänningar har med vilka vi tampas, annars klarar vi oss inte i konkurrensen. Att likt en Karl XII stå här med dragen sabel oberoende av vad som händer i omvärlden är föga begåvat. 29 Vad beträffar entydigheten så vill de andra länderna alltså att man skall följa rekommendationen. Men de har ju samma problem som Sverige, och jag tycker inte att vi skall göra något frånsteg förrän det visar sig att andra länder också gör det. Men om de gör det måste vi göra likadant. Nu har vi vissa problem ändå, och det gäller vid köp av tyska fartyg eller vid ombyggnad av svenska fartyg. Det betyder att tyskarna kommer att få högre värden på sina fartyg. Vi sätter kontanter i händerna på tyska redare, som på det sättet kan skaffa nya, moderna fartyg. Men ingen medalj är ju så god att den bara har framsidor.
Herr talman! Jag instämmer helt i vad statsrådet har sagt. Låt mig bara avslutningsvis påpeka, att om man övergår till den västtyska mätningstilllämpningen får det inte bara gälla de fartyg som byggs nu eller repareras nu, utan det måste också ske genom att man mäter om befintliga fartyg och utfärdar nya mätbrev. Gör man inte det kommer dessa redare att ha problemen kvar under dessa tolv år. Det betyder alltså att först genom att också mäta de nuvarande fartygen och utfärda nya mätbrev kan man åstadkomma rättvisa redarna emellan och även en ökad konkurrensförmåga för de svenska redarna.
Herr talman! Enligt vad jag inhämtat finns knappast några svenska fartyg som kan använda den här metoden omedelbart. En viss ombyggnad kommer att krävas, och även vid ombyggnad och nymätning måste man ge tillstånd. Jag kan inte svara för varje fartyg i de svenska rederiernas händer, men i princip anser jag att om man nu skall bryta en konvention och slåss på lika villkor, då måste man bryta fullt och helt, icke styckevis och delt.
Herr talman! Jag är införstådd med att statsrådet inte kan känna till alla detaljer och begär det inte heller. Jag är emellertid helt tillfredsställd med andan i statsrådets senaste svar.

Herr talman! Oswald Söderqvist har frågat mig vilka skäl som har varit avgörande vid regeringens beslut den 6 september och den 1 november 1979 om förpassning till Spanien av chilenska medborgaren Alejandra Vicencio Guzman. Oswald Söderqvist påstår att dessa beslut skulle innebära en tydlig Nr 35 skärpning i jämförelse med tidigare fall. Jag har i riksdagen så sent som den 23 oktober i år besvarat en fråga av Oswald Söderqvist rörande Alejandra Vicencio Guzman. Då hävdade jag med bestämdhet att Sverige inte har skärpt attityden gentemot latinamerikanska flyktingar. Jag vill nu endast förklara att jag vidhåller detta. Möjligheterna för latinamerikanska flyktingar att få en fristad här har sålunda på intet sätt försämrats under senare tid. Den 12 november 1979 — dvs. efter de tidigare nämnda regeringsbesluten — inkom nya uppgifter angående Vicencio Guzmans hälsotillstånd. På grund av dessa uppgifter upphävde regeringen den 15 november 1979 förpassningsbeslutet.

Herr talman! Jag ber att få tacka invandrarministern för svaret på den fråga jag ställde om igen på grund av att regeringen någon eller några dagar efter vår förra frågestund i detta ärende beslutade att förpassa den chilenska flickan, medan statsrådet i det förra frågesvaret sade att fallet var under ny prövning och över huvud taget lät ganska optimistisk, vilket ju var litet missvisande. Jag hade inte tänkt uppehålla mig så mycket vid det här enskilda fallet — det finns många flyktingar som förpassats, utvisats osv. från Sverige under de senare åren. Men när statsrådet säger att det tillkommit ny information, är detta inte riktigt sant. Jag antar att det är brevet från läkaren som avses. Denna information fanns i materialet redan tidigare, även om det inte var just i den utformning som den förstnämnda läkaren hade gjort. Men detta är en principfråga som gäller de politiska flyktingarna i Sverige och som kanske framför allt under senare år kommit att gälla latinamerikanska flyktingar. Statsrådet och jag lär inte bli överens i denna fråga, eftersom jag vidhåller att det här är fråga om en skärpning. Det anser också flyktingarnas organisationer, som väl lär ha den bästa erfarenheten i denna sak, och de har framhållit detta vid upprepade tillfällen. Man bedömer hårdare, man kräver starkare släktskapsbindningar och sådana saker. I fallet med den chilenska flickan var det principen om tredje land som tillämpades hårt. När vi debatterade förra gången sade statsrådet till mig, att flickan har en fristad i Spanien, hennes föräldrar har uppehållstillstånd där. Ja, de har ett tillfälligt uppehållstillstånd där till nästa år. De vet inte om detta kommer att bli förlängt, och det är inte heller säkert, om hon hade avvisats dit, att hon hade fått något arbete eller kunnat vara säker på att få uppehållstillstånd, eftersom hon är så pass gammal att hon inte kan räknas som minderårig. Men regeringen beslutade som den gjorde, vilket jag tycker är ett bevis på att man bedömer hårt, hårdare än man gjort tidigare. Det intressanta i denna fråga är att det sker en hårdare bedömning. Man kräver klarare och starkare skäl för att folk skall få stanna här, och det har blivit en skärpning jämfört med 31 det tidigare 1970-talet eller mitten av 1970-talet. Jag förväntar mig inte någon förbättring under denna regering. Vi kommer dock att bevaka dessa fall. Att det blev en ändring i just detta fall berodde helt enkelt på att en mycket aktiv och så småningom stor opinion kring just denna flicka reagerade och uppvaktade, vilket medförde rabalder i pressen. Därför blev beslutet upphävt.

Herr talman! Det tjänar inte mycket till att diskutera med Oswald Söderqvist. Jag vidhåller bestämt att ingen ändring i praxis har skett när det gäller de latinamerikanska flyktingarna. Oswald Söderqvist tog upp två frågor. Den ena gällde familjesammanföringen. Här gäller exakt samma principer som alltid har gällt, nämligen att maka, make, fästmö, fästman och minderåriga barn tillåts att förena sig med anhöriga. I detta fall var den bestämmelsen inte tillämplig. Sedan sade Oswald Söderqvist att man inte var säker på att Alejandra skulle få uppehållstillstånd i Spanien. Vi var emellertid säkra på detta, eftersom vi hade förvissat oss härom. Nu kan jag inte gå in på alla detaljer, men jag har gärna velat bemöta Oswald Söderqvist på dessa två punkter. Sedan till opinionen. Som jag sagt tidigare är invandraroch flyktingfrågorna svåra. Jag vidhåller att det är viktigt att dessa frågor bevakas av opinionen och har alltså ingenting emot detta. Förra gången frågan var uppe sade jag också att jag kommer att ta hänsyn till opinioner som kommer till uttryck i den mån de är förenliga med den invandrarpolitik som vi för. Det vore rätt så upprörande om regeringen, som har att ta ställning till många ärenden varje vecka, skulle tillämpa olika bedömningar i de olika fallen, beroende på om regeringen har en opinion bakom sig eller ej. Som jag redan har sagt har Alejandra fått stanna på grund av nytillkomna uppgifter om hälsotillståndet och inte på grund av den opinion som fanns. Om den opinionen har medfört att uppgifterna kommit fram är en annan fråga. Jag vill också bestämt hävda att vi tidigare icke hade kännedom om uppgifterna i läkarintyget. Brevet ankom måndagen den 12 november och regeringen fattade beslut den 15 november.
Herr talman! Bara ett par saker. Vi hade förvissat oss om det, säger statsrådet. Vid någon eller några spanska myndigheter har man alltså sagt till den svenska regeringen: Visst kommer den här flickan att få stanna, det garanterar vi. Är man bergfast övertygad om att uppgifter från myndigheter i ett land som Spanien är pålitliga och gör sina ställningstaganden på basis av dem är det naturligtvis glasklart. Men jag är inte övertygad, och många andra, som kanske känner Spanien och de spanska förhållandena bättre än jag, skulle nog inte heller vara övertygade. Försäkringar från det hållet kan få stå för vad de är värda. Jag tror inte att man kan bygga ett utvisningsärende på försäkringar ifrån myndigheter i ett land som Spanien, där det finns en stark, hemlig polismakt som fortfarande — som jag sade förra gången — inte på något sätt har rensats från de element som fanns redan under den fascistiska Nr 35 diktaturtiden. Torsdagen den Sedan till opinionen. Det är klart att det rent principiellt skall vara som 22 november 1979 statsrådet sade. Vår regering, våra tjänstemän och våra myndigheter skall i alla sammanhang vara oväldiga och fatta sina beslut oberoende av yttre påverkan. Så är det ju inte i verkligheten, och det vet vi. Vore det så skulle inte påtryckningsgrupper av olika slag uppstå. Man skulle inte arbeta för att med opinionens hjälp försöka ändra beslut. Det hör väl också till det demokratiska spelet. Jag tror att regeringar, även den här regeringen, liksom också statsrådet, tar intryck av opinioner, vilket ju också har skett i detta fall.

Herr talman! Jag delar Oswald Söderqvists uppfattning att det är bra med opinioner. Politikerna skall bevakas i sitt beslutsfattande. Men jag vill ändå bestämt hävda att opinioner inte skall vara avgörande för besluten. Det verkar ibland som om man tror att regeringen fattar helt godtyckliga beslut. Jag har viss förståelse för att allmänheten, som får sina informationer via massmedia, kan få den uppfattningen. Men en riksdagsledamot bör veta att regeringen i sitt beslutsfattande har att följa av riksdagen stiftade lagar och den praxis rörande tillämpningen som utvecklats.

Herr talman! Från vänsterpartiet kommunisternas sida vill vi notera att vissa av de åtgärder som föreslås i regeringspropositionen om bemanning av fartyg m.m. är nyttiga.

Folkpartiregeringens nu av utskottet tillstyrkta förslag om ett nytt regelsystem för fartygsbemanning innebär att de s.k. bemanningslistorna avskaffas. Enligt vpk:s mening medför detta en uppluckring av såväl sjösäkerheten som de ombordanställdas egen säkerhet. Vi anser att bemanningsfrågorna är av den största betydelse för fartygets säkerhet. Man måste i lag genom ett fast, bindande system med enhetliga normer för bemanning, vad gäller såväl antal man som behörighetsoch kvalifikationskrav, trygga säkerheten. En sådan ordning utesluter givetvis inte att dessa normer blir 35 föremål för översyn och behövliga justeringar från tid till annan.

Huvudskälet till den nu föreslagna åtgärden uppges vara att uppnå en smidig anpassning av bemanningen med hänsyn till den snabba tekniska utveckling som kännetecknar sjöfartsområdet. Självfallet måste en anpassning ske till den tekniska utvecklingen — det förekommer ju i hela samhället — men detta utesluter inte en författningsreglering av de viktiga säkerhetsfrågorna. F. ö. framgår den verkliga orsaken till ändringen av ett i utredning och proposition ständigt återkommande argument. Det står där ofta att personalkostnaderna utgör en för stor andel av fartygens dirftkostnader, varför den svenska handelsflottans möjligheter att konkurrera med andra länders handelsflotter kan äventyras — detta trots att personalkostnaderna uppgår till endast ca 10 26 av fartygens totala driftkostnader. Här kommer återigen de s.k. bekvämlighetsländernas bristande lagstiftning in i bilden. Bekvämlighetsländerna kan såväl med underbetalning som med underbemanning genom dåliga arbetsvillkor för sjöfolket sänka sina personalkostnader, vilket dock får negativa — jag vill understryka mycket negativa — verkningar för säkerheten. Detta förhållande har i sin tur utgjort skäl för en omfattande utflaggning av svenska fartyg — en utflaggning som vpk vid ett otal tillfällen krävt stopp för genom lagstiftning. Vi kan aldrig acceptera att löner och sociala förmåner, eller rättare sagt bristen på förmåner, i ofta eftersläpande och socialt nedtryckta länder skall stå som mönster för svenska arbetares förhållanden. Då vänsterpartiet kommunisterna genom motionen 1978/79:2613 motsätter sig en ändring av 6 kap. lagen om säkerhet på fartyg vägleds vi av en strävan att motverka alla risker för sämre sjösäkerhet. Frågan om bemanningsnormer på fartyg får inte bli beroende av konjunkturväxlingarna och dessa växlingars återspegling i avtal eller samråd mellan arbetsmarknadens parter. Det betyder nämligen i ett läge med omfattande arbetslöshet bland sjöfolk att de anställdas förhandlingsläge försvagas, vilket gör det möjligt för motparten att med anförande av kostnadsskäl tvinga fram eftergifter i bemanningsoch säkerhetsfrågorna. I stället för det av vpk i motionen föreslagna bindande systemet med fasta normer för bemanning föreslår nu utskottet med tidigare nämnd motivering, dvs. anpassning till den tekniska utvecklingen, att prövning skall ske individuellt för varje fartyg. En sådan ordning innebär att man vägrar se bemanningsfrågan som författningsfråga med åtföljande politiskt ansvar för sjösäkerheten.

Det får inte inträffa att statens ansvar för bemanning ersättes med Torsdagen den enbart avtal mellan arbetsmarknadens parter. De ombordanställdas säkerhet 22 november 1979 får inte vara förhandlingsbar.” Fartygsmiljöutredningen föreslog i sitt betänkande Bostäder, medinflytande och miljö ombord på fartyg inrättandet av partsammansatta s.k. fartygsmiljönämnder inom rederierna och bestämmelser härom i sjösäkerhetslagen. Utredningen såg inrättandet av sådana nämnder som en viktig åtgärd i syfte att ge de ombordanställda verkliga möjligheter att forma en god miljö på fartygen. Från vpk:s sida tillmäter vi sådana fartygsmiljönämnder en mycket viktig roll i arbetet för att skapa den för de ombordanställdas liv avgörande fartygsmiljön. Det gäller i detta fall inte bara arbetsmiljön utan, som alla förstår, också boendemiljön ombord. Vänsterpartiet kommunisterna har i sin motion gjort gällande att de ombordanställda i likhet med anställda i land behöver lagens stöd i dessa frågor, liksom de behöver vetorätt. Det tjänar föga till att, som regeringen och utskottet här gör, uttala en tro på goda förutsättningar för lösningar genom förhandlingar. Sådana fromma förhoppningar hälsas säkert med tillfredsställelse av sjöfolkets motpart på arbetsmarknaden. Utskottet synes också på denna punkt ha en viss sund skepsis. Man hänvisar till propositionens föredragande, som uttalat avsikten att ”återkomma i saken om det visar sig att ett vidgat inflytande för de anställda i hithörande frågor inte kommer till stånd”. Den kommentaren uttrycker en säkerligen enligt vår mening högst berättigad farhåga — det visar tidigare erfarenheter när det har gällt kampen för en bättre arbetsmiljö. Det bästa är därför att riksdagen i enlighet med fartygsmiljöutredningens och vpk:s förslag uttalar sig för en bestämmelse i sjöfartslagen om att fartygsmiljönämnder införs i lagen om säkerhet på fartyg. Herr talman! Jag yrkar bifall till motionen 1978/79:2613.

Herr talman! Under de något mer än tre år som vi har haft borgerligt regeringsstyre i det här landet har svensk sjöfart upplevt stora bekymmer. Man kan också konstatera att de här åren har kännetecknats av att det inte drivits någon sjöfartspolitik i landet. Man skulle kunna kalla de borgerliga regeringarnas brist på aktivitet för den obotfärdiges förhinder. Under de tre åren har mer än hälften av den svenska handelsflottan försvunnit. Vi har haft en utflaggning av svenska fartyg osv. Vi har nu fått veta att vi inte heller i höst kommer att få ta ställning till några riktlinjer för den framtida sjöfartspolitiken. Även den fråga som behandlas i regeringens proposition 1978/79:117 om bemanning av fartyg kan hänföras till samma karakteristik som jag har gett av sjöfartspolitiken i övrigt. Det var nämligen så att befälsbemanningsutredningen redan i början på 1978 kom med sitt förslag till hur bemanningsfrågorna på fartyg skulle behandlas. Den dåvarande kommunikationsministern 37 Bo Turesson vägrade emellertid att acceptera den utredningens förslag och skickade över det till en ny utredning, sjöfartspolitiska utredningen, för överarbetning. Detta medförde att de ombordanställdas organisationer vägrade att vara med i den här delen av arbetet. Som en följd av denna handläggning och den därmed uppkomna tidsfördröjningen var man emellertid från organisationernas sida tvungen att hantera bemanningsfrågorna. Den största organisationen på de ombordanställdas område, nämligen Svenska sjöfolksförbundet, har därför i bemanningsfrågorna träffat kollektivavtal med motparten. Denna ordning har den största organisationen uppfattat som ganska tillfredsställande. Utifrån de utgångspunkterna har vi från socialdemokratiskt håll därför accepterat regeringens förslag i propositionen när det gäller reglerna för bemanning av våra fartyg. Men det är ju väldigt viktigt — och jag vill här gärna understryka vad vpk:s representant framhöll i sitt inlägg — att den här ordningen givetvis inte får innebära att man genom avtal förhandlar bort sjösäkerheten. Enligt det här förslaget är det sjöfartsverket som har till uppgift att övervaka att de träffade avtalen inte innebär att man avtalat bort sjösäkerheten. Vi har från socialdemokratisk sida i en motion starkt velat understryka att det ansvar för sjösäkerheten som läggs på sjöfartsverket är så viktigt att sjöfartsverket måste få de resurser som erfodras för att man skall kunna fullgöra denna viktiga funktion. Det är naturligtvis också — som Sven Henricsson sade — speciellt viktigt att man ägnar sjösäkerhetsfrågorna uppmärksamhet i för branchen besvärliga konjukturlägen. Vi noterar därför på socialdemokratiskt håll med tillfredsställelse att utskottet helhjärtat delar den uppfattning som vi har framfört i vår motion. Jag vill till kammarens protokoll citera vad utskottet säger i den här frågan: ”Utskottet vill dock starkt understryka att sjösäkerheten inte får eftersättas. I för branschen besvärliga konjunktursituationer bör särskild uppmärksamhet riktas på bemanningen från sjöfartsverkets sida. Vidare vill utskottet erinra om att riksdagen i samband med behandlingen av årets budgetproposition —--—- anslagit medel för förstärkning med bl.a. en handläggare på sjöfartsverkets bemanningsektion.

Utskottet förutsätter att regeringen uppmärksamt följer utvecklingen på området.” Herr talman! Detta är de viktigaste principiella synpunkterna i den här propositionen.

Jag får därför, herr talman, sluta med att yrka bifall

Herr talman! Jag ber att få börja med att, i likhet med Kurt Hugosson, yrka bifall till trafikutskottets hemställan. Med de nya regler för bemanning av fartyg som föreslås i propositionen 1978/79:117 har vi fått ett regelsystem som bättre ansluter sig till dagens förutsättningar. Den traditionella uppdelningen av personal på fartyg i sjöbefäl och manskap är i dag ingen bra utgångspunkt för en riktig bemanning av moderna fartyg. Lika stelbent är det att tillämpa tabeller eller fastställda minimilistor. Genom att gränsdragningen mellan de olika personalkategorierna slopas kan man räkna med att arbetsuppgifter som traditionellt ligger på sjöbefäl i fortsättningen i stället kan utföras av kvalificerad personal av annat slag. Det råder alltså enighet i utskottet om detta. I några motioner har emellertid olika synpunkter framförts på propositionen. Men jag upprepar att utskottet är enigt. Kurt Hugosson började sitt anförande — som vanligt, skulle jag vilja säga — med att upprepa sin ”läxa” om de stora förändringar som har skett inom sjöfarten under de borgerliga regeringarnas tid. Historieskrivningen är i och för sig riktig, men kopplingen mellan vad som har skett och regeringsinnehaven är alltid lika felaktig. Historien börjar något tidigare, då det fanns en annan regering som suttit lång tid vid makten. Efter det sedvanliga kvirret accepterar Kurt Hugosson propositionen och markerar just de framgångar som den socialdemokratiska motionen haft i utskottets skrivning. Det är också i och för sig alldeles riktigt. Nu är det emellertid så att den socialdemokratiska motionen i princip slår in öppna dörrar. Kurt Hugosson säger att utskottet helhjärtat delar socialdemokraternas uppfattning, såsom den är framförd i motionen. Ja, herr talman, det tror jag det! I propositionen —-jag tänker nu närmast på frågorna om sjöfartsverkets resurser för att handha de här ärendena — står det att personalsidan är förstärkt för att man skall kunna ta upp dessa frågor. Men det bör vara riktigt att utskottet särskilt trycker på sjösäkerhetsfrågorna och behovet av att sjöfartsverket har de resurser som erfordras för att kunna hålla i frågorna i fortsättningen. I vpk:s motion nr 2613 talas om underbemanning och underbetalning som skulle bli följden, om propositionens förslag skulle antas av riksdagen. Sven Henricsson talar om uppluckring av sjösäkerheten för fartyg och personal. Men, herr talman, det är en fullkomlig missuppfattning. Det är inte fråga om underbemanning-— snarare, som jag tidigare nämnt, om en anpassning till den tekniska utvecklingen och till personalens kvalifikationer så som de bäst lämpar sig för ett visst fartyg. Ett individuellt avpassat bemanningssystem måste vara att föredra framför ett generellt bindande system. Det är att märka, Sven Henricsson, att utredningens tabeller redan vid 39 propositionsskrivandet var inaktuella — så snabbt går utvecklingen. Inga remissinstanser har heller rest invändningar i denna del, vilket också är värt att notera. Sjöfolksförbundet t.ex. ansluter sig till förslaget om den här ordningen. Så skulle jag vilja fråga Sven Henricsson: Vad har bekvämlighetsflaggningen med den här propositionen att göra? Vpk vill också lagstifta om fartygsmiljönämnder. Därvid följer vpk fartygsmiljöutredningen. Även i propositionen förordas inrättande av fartygsmiljönämnder. Så långt råder överensstämmelser i alla läger. Föredragande statsrådet anser dock, vilket understöds av utskottet, att parterna på arbetsmarknaden själva bör bestämma över nämndernas sammansättning och verksamhet. En sådan ordning bör enligt vår mening kunna ge de ombordanställda en bättre position än om man på en gång skall behöva lagstifta och detaljreglera verksamheten. Men det kan ändå vara riktigt att utvecklingen följs, här som på alla andra områden, när nya organ inrättas. Utskottet har också betonat vikten av att frågan följs noggrant. Herr talman! Med detta har jag velat motivera utskottets enhälliga betänkande och våra utgångspunkter för ett avslag på motionen 2613, och jag vill ånyo tillstyrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! När Kurt Hugosson refererar till att Sjöfolksförbundet har konfirmerat åtgärderna vill jag säga att Skandinaviska transportarbetarfederationen, som är en sammanslutning för alla berörda organisationer, år 1978 höll en konferens i Lahtis. Där blev det stor uppståndelse på grund av att dessa åtgärder konfirmerats. Man uttalade att det behövs en gemensam ny utredning i dessa frågor. Det är alltså inte säkert att man kan referera till hela sjöfolkskåren i dessa frågor. Rolf Sellgren säger att det inte skall vara lagar och bestämmelser utan flexibla åtgärder. Men detta är ju en säkerhetsfråga, och där tarvas en lagstiftning som fast reglerar hur det skall stå till med bemanningen och kompetensen hos personalen på fartygen. Vi ser det som nödvändigt för att trygga säkerheten. Så snart man går över till — det sade jag också i mitt första inlägg — att lämna öppet fält för andra funderingar än icke-reglerade riskerar man att få just underbemanning och sådana saker som är ägnade att försämra tryggheten och säkerheten till sjöss. När det gäller sambandet med bekvämlighetsländerna är det helt klart att när bekvämlighetsländernas fartyg seglar till lägre personalkostnader på grund av dåliga förhållanden och dåliga bestämmelser för sina anställda återspeglas detta i konkurrensen och används som skäl för att försöka driva fram en personalkostnadssänkning på svenska fartyg. Därmed skulle man kunna notera försämringar i olika avseenden och riskera försämringar när det gäller säkerheten. Jag tycker att det sambandet är rätt klart. Det ligger en press i detta — det talas ju hela tiden om hur konkurrensen driver fram olika åtgärder. Jag vill än en gång understryka att vi inte i och för sig anser att man en gång för alla skall bestämma bemanningen på fartygen. Vi vill framför allt att det. Nr 35 skall vara lagligt reglerat och föremål för prövning hur fartygen skall vara Torsdagen den

Herr talman! Rolf Sellgren sade någonting om att Kurt Hugosson inledde sitt anförande med det sedvanliga kvirret. Så kan man naturligtvis beteckna en historiebeskrivning. Men sanningen är ju den, Rolf Sellgren, att under de tre år som Rolf Sellgren och hans borgerliga partivänner har haft ansvaret för regeringspolitiken i det här landet har mellan 50 och 55 96 av den svenska handelsflottan försvunnit. Vi har från socialdemokratiskt håll 1977, 1978 och 1979 i motioner framfört krav på sjöfartspolitiska åtgärder. Så sent som i juni månad i år delade Rolf Sellgren min uppfattning att sådana åtgärder behövdes. Men i dag, den 22 november, är Rolf Sellgren tillfredsställd med att kommunikationsministern nyligen har meddelat att det icke kommer någon sjöfartspolitisk proposition och något stöd till svensk sjöfart. Detta är förvånansvärt. Vislår inte alls in några öppna dörrar.

Det tycker jag är bra. Vi skall inte träta om någonting som vi är överens om, Rolf Sellgren.

Herr talman! Sven Henricsson står fast vid att man måste ha en lagstiftning på det här området — annars är sjösäkerheten i fara. Det gäller bemanningsreglerna, det gäller fartygsmiljönämnden, osv. En sådan inställning från Sven Henricssons och vpk:s sida bygger på att man underkänner de ombordanställdas kompetens och förmåga att hävda sig. Konklusionen kan inte bli någon annan. Läget på arbetsmarknaden i dag är inte sådant att den anställda parten negligeras eller undertrycks utan har möjlighet att förhandla. Jag kunde inte uppfatta Kurt Hugossons inlägg på annat sätt än som hans sedvanliga kvirr. Det han talade om berör inte direkt den proposition och det ärende vi i dag diskuterar. Jag säger återigen: Historieskrivningen är O.K. Men bedömningen av ansvaret för det som hänt delar jag inte. Kurt Hugosson menar — även om han inte klart uttalar det — att det bar utför för hela sjöfartsnäringen i och med att de borgerliga regeringarna tillkom. Det händelseförloppet måste ha sin början längre tillbaka i tiden. Kurt Hugosson tycker att jag har vänt på klacken när det gäller behovet av att mycket snabbt få till stånd ett sjöfartspolitiskt beslut. Det är att ytterligare förvränga. Nej, Kurt Hugosson, det där kvirret tror jag att Kurt Hugosson kände behov av att ha med därför att vi är så eniga i den fråga det gäller; det fanns ett behov av att krydda anförandet med något annat.

Herr talman! Rolf Sellgren satsar på liberalismen, och det är ju förklarligt. Men det gäller här att se till att lagar skyddar inte bara de anställda utan även andra som har samband med verksamheten. Jag kan redan nu tala om för Rolf Sellgren att de ombordanställdas egna organisationer har slagit larm om att man redan nu börjat köra med underbemanning på vissa fartyg. Det är en realitet och en fara, som de ser det. Det uttrycker egentligen en släpphänthet ifrån sjöfartsverkets sida som kan vara ödesdiger. Vi menar att detta är en fråga som är precis ägnad för lagstiftning. Det gäller ju inte säkerheten bara för en viss grupp utan för många. Både natur och människor är berörda av detta. Jag erinrar om de miljöskador som har inträffat i samband med sjöfart. De organisationer som organiserar sjöfolket har i många fall bestämt sagt ifrån att de inte vill att detta skall vara en konjunkturfråga så att man vid förhandlingarna kan avgöra säkerheten. Det innebär ju att sjöfolket i ett konjunkturläge då det är smått om jobb för sjöfolk kanske kommer att vara benäget, för att få jobb, att gå med på vissa minskningar av personalen som kan få ödesdiger verkan. Därför har man gått emot att denna fråga görs till en förhandlingsfråga. Det innebär givetvis inte på något sätt att man underkänner organisationernas kunskaper, utan det innebär att man är medveten om att det på lång sikt är så angeläget att trygga säkerheten att man måste ha en författningsreglering av dessa frågor.
Herr talman! Jag fick det omdömet att jag satsar på liberalismen. Det var en bra konklusion. Jag satsar på parternas styrka och förnuft när det gäller att klara dessa frågor. Sedan sade Sven Henricsson att det redan i dag finns tendenser till underbemanning och kopplade detta till vad vi nu håller på att besluta om beträffande bemanning av fartyg. Han framhöll att organisationerna — pluralis alltså — har börjat att rycka i denna fråga. Det skulle gälla just bemanningen av fartyg i anslutning till vad vi nu diskuterar. Är det verkligen de organisationer som tidigare har biträtt detta förslag eller är det andra organisationer? Jag tror för min del att exempelvis Sjöfolksförbundet inte har bytt fot i denna fråga.
Herr talman! Jag ber kammarens ledamöter lägga märke till att i denna fråga liksom i en rad andra frågor finns en tendens till nyliberalism, där man i olika sammanhang gisslar stelbenthet, statliga regleringar osv. Man vill luckra upp lagstiftningen till förmån för oreglerade former. Detta innebär också en risk så till vida att man löser upp fasta strukturer och lagstiftning och ersätter denna ordning med lösliga former — allt i en förespeglad strävan till Jag vill göra min motståndare i diskussionen uppmärksam på att liberalism Torsdagen den inte innebär bara positiva saker. Avbyråkratisering kan även innebära en fara 22 november 1979 för att man lämnar lagligt fasta strukturer och går in för mera lösliga och icke bra former, särskilt när det gäller säkerheten. Lån till ett av AB
Herr talman! Den beskrivning som Sven Henricsson här rent generellt har gjort kan inte tillämpas på det beslut som riksdagen nu står i begrepp att fatta. Den utgör en randanmärkning i den allmänna debatten men äger inte tillämpning på denna fråga.

Herr talman! I näringsutskottets betänkande 1979 80:3 från regeringen föreslås att ett sådant lån skall ges på vissa villkor. I motionen 74, som ingetts med anledning av propositionen, går motionärerna med på att lånet ges men vill samtidigt ha ett riksdagsuttalande innebärande att hela AB Bofors på sikt skall överföras i statens ägo. Detta förslag avstyrker utskottet. Jag skall nu söka något utveckla våra motiv för ett förstatligande av denna del av försvarsmaterielindustrin. Det här aktuella kravet på förstatligande ingår inte i någon sorts plan för att införa ett socialistiskt samhällssystem här i landet. Det rör sig om en lämplighetsåtgärd, som helt ryms inom det rådande ekonomiska systemets ram. Det gäller här bara att väga föroch nackdelar i fråga om fortsatt privat ägande, mot en övergång till ett samhälleligt ägande. Vid avvägningen kommer vi fram till att fördelarna borde överväga till förmån för ett förstatligande, om avvägningen sker med utgångspunkt i de anställdas bästa och inte i det privata vinstintresset. I propositionen omnämns att förhandlingar förts med Statsföretag om att detta skulle gå samman med AB Bofors för att gemensamt driva smidesverksamheten vidare. Det visade sig då att Bofors självt ville behålla alla lönsamma delar och gå in i partnerskap med Statsföretag endast i ett särskilt dotterbolag som skulle ta hand om smidesverksamheten. Statsföretag ställde som krav för att gå in att delägarskapet skulle gälla hela bolagets verksamhet, således också de lönsamma delarna. Vi vpk-motionärer ser denna Statsföretags hållning som förståelig. På dessa meningsskiljaktigheter föll partnerskapet med Statsföretag. Vaktslåendet om vinsterna från Bofors lönsamma delar vägde i det läget tyngre än möjligheten av att långsiktigt säkra jobben för de anställda inom bolagets stålsektor. Nu blir det staten som ändå får gå in med ett lån för att säkra jobben för flertalet av de anställda inom denna sektor. och stål. Av dessa är stål den för tillfället minst lönsamma, och den är stadd i en fortgående avveckling sedan flera år. En avveckling av stålsektorn leder till att den del av verksamheten som framställer civila produkter relativt sett kommer att minska. Det är en utveckling som går rakt emot den som ur allmän synpunkt skulle vara önskvärd och som också företräds av de fackliga organisationerna på platsen. Vad som nu sker, genom bildandet av ett av Bofors helägt smidesbolag och med stöd av 250 milj.kr. i statliga lån, är att stålsektorn tillförsäkras en viss överlevnad. Nivån blir emellertid lägre än nu i fråga om sysselsättning. Endast 750 av ca 1 200 får fortsatt arbete. 450 jobb försvinner, och det motsvarar nedläggning av ett ganska stort industriföretag. Detta sker dessutom i en region som under en tioårsperiod förlorat tusentals jobb redan förut. Av Bofors omsättning år 1978 avsåg 4396 försvarsmateriel. Sådan materiel får ju inte säljas hur som helst vare sig inom eller utom Sverige. Både tillverkningen och försäljningen av denna materiel är beroende av statliga beslut. Export får ske först efter särskilt tillstånd. Tillståndsgivningen grundar sig på riktlinjer som riksdagen har antagit. Situationen i det aktuella mottagarlandet avgör om tillstånd ges eller ej. Statliga beslut avgör också vilken typ av materiel som skall inköpas till det svenska försvaret och den ekonomiska totalramen för dessa inköp. Nästan hälften av Bofors tillverkning är således helt beroende av statliga beslut. I nya utvecklingsprojekt är staten involverad redan från början. Både det stora beroendet av statliga beslut och av stora statliga beställningar motiverar ett avgörande statligt inflytande över Bofors. Vi menar att detta bäst kommer till uttryck genom att företaget tas över av staten. Ett annat, och kanske ännu mera vägande, skäl för övertagande är säkrandet av sysselsättningen inom Karlskogaregionen i ett längre perspektiv och i fullt tänkbara nya lägen. Man kan tänka sig en situation då de svenska beställningarna av försvarsmateriel väsentligt minskar. Samtidigt kan gällande exportregler hindra att exporten expanderar. Då uppkommer ett läge med starkt vikande sysselsättning. Är det troligt att Bofors då vill eller ens kan klara att skapa annan sysselsättning för dem som friställs? Nej, då blir det samhället som får träda in och söka reda upp situationen. Om staten anser att vi av olika skäl skall uppehålla en egen nationell försvarsmaterielindustri, menar vi att staten också skall ta ansvar för dem som har sin utkomst inom denna industri. Det anser vi att staten bäst kan göra om den går in som ägare till denna industri och utvecklar civil alternativ produktion redan i nuläget. Vänsterpartiet kommunisterna har, år efter år, motionerat om en planering för övergång till ökad civil produktion inom hela den svenska försvarsmaterielindustrin. I fallet Bofors tror vi att en sådan planering skulle underlättas om staten tog över. Jag skall slutligen gå över till att säga något om det aktuella lånet på 50 milj.kr. Först något om själva formen för lånet, som Hugo Bengtsson redan har varit inne på: Villkorslån är en för kapitalisterna mycket generös form av långivning. Staten går här in och tar över risker som kapitalet normalt skall ta utan att tillförsäkras de rättigheter i företaget som man hade fått, om man — Nr 35 hade tecknat aktier. Jag instämmer här i de synpunkter som har framförts Torsdagen den från socialdemokraterna i näringsutskottet i det till betänkandet fogade 22 november 1979 särskilda yttrandet. Vi har i vår motion sagt att vi går med på att detta lån ges som villkorslån bara av hänsyn till de anställda. Och i det särskilda yttrandet sägs att man gått med på detta bara därför att nedläggning var det enda alternativet i det nu uppkomna läget. Som jag nämnde tidigare räknar man med att bara 750 av 1 200 anställda säkras kvar i jobbet genom lånet till Bofors. 450 jobb försvinner ändå. Men det är inte säkert att det kommer att räcka ens med detta. Det sägs i utskottets skrivning att av de 750 som beräknas bli kvar skall 150 sysselsättas i ståloch valsverket. Samtidigt skriver utskottet att dessa verk skall anpassas till smidesverksamheten och arrenderas av smidesbolaget ”'så länge detta finner ett sådant arrangemang lönsamt”. Jag måste tyvärr tolka detta så, att det kommer att finnas uppenbar risk för att ytterligare 150 jobb kan komma att försvinna om några år. Departementschefen säger i propositionen att han erfarit att Bofors kommer att aktivt verka för att ny sysselsättning skapas inom och utom koncernen i Karlskoga kommun. Huruvida detta löfte skall tillmätas någon trovärdighet kan endast Bofors näringspolitiska handlande framåt i tiden ge besked om. Tyvärr har det börjat dåligt. Vid den tidpunkt då vår motion skrevs föreråg ett klart hot om att Bofors stålgjuteri skulle läggas ned — ett stålgjuteri som enligt strukturplaner för den svenska stålindustrin skulle bli centrum för stålgjutningen i landet. Nu, när motionen behandlas, är nedläggningsbeslutet beträffande stålgjuteriet redan ett faktum. Att facket protesterar mot nedläggningen hjälper inte. Är gjuteriet inte tillräckligt lönsamt från företagsekonomisk synpunkt läggs det ned, och jobben där försvinner. Dessa jobb försvinner från en region som bara på tio år förlorat tusentals arbetstillfällen. Vad som behövs nu är en planering för Karlskoga Degerforsregionen för tillskapandet av nya arbetstillfällen. Vi tror inte att Bofors kommer att klara den uppgiften. Däremot tror vi att förutsättningarna skulle bli bättre om samhället fick ett direkt ansvar för sysselsättningen inom den nu av AB Bofors ägda industrin. Det ansvaret tillgodoses bäst om det är förenat med ägande av företaget. Herr talman! Med stöd av vad jag nyss anfört yrkar jag bifall till utskottets hemställan under punkten 1 i näringsutskottets betänkande 1979 80:74.

Herr talman! Sven Andersson och jag är från samma län och vi är båda måna om att sysselsättningen i denna region skall kunna bevaras och utvecklas. I sak är vi överens: i det läge som uppkommit måste detta lån beviljas från statens sida. Däremot tycker vi illa om låneformen, vilket alla har gjort som hittills har yttrat sig. Sven Andersson säger att villkorslånet inte är någon bra form; det bör försvinna, och vi håller på att utreda vad vi skall kunna byta ut den formen mot. Sedan till sakfrågan där vi inte är överens, frågan om huvudmannaskapet för krigsmaterielindustrin och i det aktuella fallet den del som är berörd, nämligen AB Bofors. Som jag sade i mitt första inlägg består ungefär hälften av produktionen i Karlskoga av försvarsmateriel. Denna produktion tillhör de delar som är lönsamma. En annan del är kemidelen som också delvis är av militär art och som även den är lönsam. Stålsektorn däremot har varit olönsam i flera år. Företaget har sakta avvecklat den sektorn, och personalen har flyttats över till andra avdelningar. Man har trappat ned undan för undan. Hade inte det här arrangemanget kommit till hade man smygande gått mot en total nedläggning av stålsektorn, men det är ju det som vi skall försöka undvika genom att ge det här lånet. Om krigsmaterielindustrin har vi ju motionerat tidigare. Vi har haft långa debatter, som Sven Andersson nu hänvisade till. Av den anledningen skall jag inte i detalj utveckla vår syn. Det är bara att konstatera att vi har olika uppfattningar, och vi ändrar ju inte på någonting genom upprepningar. Men statens ansvar för dem som arbetar inom denna industri är viktig. I årets skrivning ger utskottet egentligen inte någon motivering till varför det avstyrker motionen. Utskottet hänvisar i stället till förra årets utskottsbetänkande, där det lämnas en motivering. I det betänkandet framhålls att det primära ansvaret för de anställda inom denna industri vilar på den som äger företaget. Honom åligger det att skapa alternativ sysselsättning. På ett annat ställe står det att staten och samhället i alla fall har det övergripande ansvaret. Så långt kan vi kanske vara överens. Men vi anser att det övergripande ansvaret bäst kommer till sin rätt om staten också är huvudman för den här 49 industrin. Vore det verkligen på det sättet tror jag att man också på min arbetsplats kunde få en mera långsiktig planering. Inom den militära kemin i Sverige finns det bara en enda fabrik som tillverkar det viktigaste sprängämnet. Den fabriken finns vid Bofors. År 1948 gick den gamla fabriken i luften. Den fabrik som sedan byggdes upp drivs fortfarande, men den är hårt nedsliten. Att tillverka det här militära sprängämnet, som det inte är precis brist på i världen just nu, är inte speciellt lönsamt. Från svensk beredskapssynpunkt skulle det emellertid, enligt min mening, vara mycket bra om landet hade en modern fabrik för just den här sortens tillverkning. Men av just lönsamhetsskäl blir det ingenting av. Ägde staten det här företaget tror jag att staten skulle se till att vi hade en sådan modern fabrik. Nu är det en öppen fråga om det över huvud taget blir någonting alls. Huvudskälet är, som sagt, att enligt vår mening de anställdas långsiktiga trygghet, utveckling och sysselsättning samt en övergång till större civil produktion bäst säkras genom en övergång till statligt ägande. Sven Andersson har en annan uppfattning, men här kommer vi inte längre. Jag yrkar alltså fortfarande bifall till den nämnda motionen.

Herr talman! Debatten är väl nästan slut. Jag vill bara konstatera att Sven Andersson medger att han inte motsätter sig planering. Han säger också — vilket även jag var inne på — att det pågår en utredning om en planering för ökad civil produktion inom försvarsmaterielindustrin. Sven Andersson säger vidare att vi ofta överraskas av utvecklingen, att det som går att sälja ena dagen är osäljbart den andra. Det gäller kanske en del varor. Men beträffande hälften av detta bolags produkter, försvarsmateriel, gäller inte de vanliga konjukturerna. På det området gäller, som en tidigare verkställande direktör sade för några år sedan, särskilda konjunkturer. Jag tror att i varje fall svenska statens inköp av försvarsmateriel — typen av materiel, nivån på inköpen, den ekonomiska ramen osv. — måste planeras rätt många år framåt i tiden. Och detta bör kunna läggas in i en planering där man slår vakt om sysselsättningen. Man kan se hur många statliga beställningar som försvinner och se hur det ökar en viss period. Sedan kan man försöka passa in en civil produktion som kompenserar det hela. En sådan planering tror jag är viktig, och den skulle bli lättare att göra om samhället ägde företaget.

Herr talman! Kvinnor är tvungna att handla mensskydd för 150 milj.kr. varje år. Vänsterpartiet kommunisterna anser att mensskydd borde betraktas som medicinska nödvändighetsartiklar och såsom sådana förstås undandras den kommersiella profitjakten. Men produktionen av mensskydd har tvärtom blivit en lönande storindustri. Prishöjningarna på mensskydd har varit stora. Mölnlycke, som är den allra största tillverkaren, höjde för några år sedan priset med inte mindre än 45 96, och vinstutvecklingen för Mölnlycke låg på totalt 20 926 samma år. Eftersom mensskydden upptar en stor del av Mölnlyckes produktion får man anta att just mensskydden svarade för en mycket stor del av vinsten. I det betänkande som vi behandlar nu redovisas prisutvecklingen under de två senaste åren. Det visade sig där att MoDo har höjt priset med 26 96, Mölnlycke med 24 96 och Sanetta med 23 26. Det är alltså resultatet av den s.k. anmälningsplikten som utskottet skriver så vackert om. 30 dagar innan ett företag höjer priset skall detta anmälas till SPK. Denna anmälningsplikt har inte förhindrat några prishöjningar, och inte utgör anmälningsplikten någon garanti för att priserna hålls konstanta i fortsättningen heller.

Jag tycker att det är mycket märkligt att de här prishöjningarna har gått utskottet så totalt förbi. Summerar man prisutvecklingen från några år tillbaka, så ser man ju att först höjde t.ex. Mölnlycke mest, med 45 96, och under 1977-1979 har priserna gått upp ytterligare med 25 96 — på de nya höga priserna då förstås. Är det en positiv utveckling för konsumenterna/kvinnorna på redan från början dyra nödvändighetsvaror? Det är en fråga jag skulle vilja ställa till den som svarar för utskottet här i dag. 1977 var utskottet något oroat över prisutvecklingen men sade samtidigt att man litade på att SPK hade fortsatt uppmärksamhet riktad på förhållandena inom branschen. Herr talman! Kvinnor måste få billigare mensskydd, och det borde finnas möjlighet att köpa mensskydd på apotek och att köpa dem som rabatterade varor. Det kostar väldigt mycket att utveckla alla de här nya varianterna av mensskydd, och efter utvecklingen kommer, som vi vet, reklamkostnaderna. Man räknar med att annonskostnaderna för mensskydd ligger på 5 milj.kr. Annonskostnaderna brukar uppgå till hälften av de totala reklamkostnaderna, och alltså kostar det 10 milj.kr. bara att marknadsföra mensskydd. Kvinnor är mer betjänta av några billiga och bra mensskydd än av det otal som finns i dag med olika påhittade finesser. Att göra reklam för varor som varje månad är nödvändiga måste man tycka är onödigt. Det går att utveckla och sälja mensskydd billigt. Det visar Apoteksbolagets försäljning av mensskydd. Men tyvärr är Apoteksbolagets andel av försäljningsvolymen bara 12 96 av marknaden. Apoteksbolaget borde upplysa kvinnor mycket mer om sina billiga mensskydd. Både principiella, medicinska, hygieniska, sociala och ekonomiska aspekter på mensskydd motiverar ett aktivt ingripande från riksdagens sida i denna fråga. Man borde betrakta mensskydd som medicinska nödvändighetsvaror, och de borde alltså, som jag sade tidigare, ingå bland de varor som rabatteras genom sjukförsäkringen. I betänkandet sägs att konsumentverket har arbetat med att få fram riktlinjer för marknadsföring av mensskydd. Detta arbete inom konsumentverket har utmynnat i slutsatsen att det inte är motiverat att utarbeta sådana riktlinjer.

Men det får inte stanna vid det. Det finns ett tjugotal olika märken och lika många produktvarianter med olika specialiteter, som det heter, exempelvis tampongen med den rundade toppen. Slutsatsen för utskottet blir att det för dagen inte behövs något ingripande i denna fråga men att frågan skall stå under fortlöpande kontroll.

I motionen 1660 från vänsterpartiet kommunisterna, som jag yrkar bifall till, kräver vi dels att mensskydden blir billigare, dels att de skall kunna köpas som rabatterade varor på apoteken. Det är helt nödvändiga åtgärder om man skall komma någonstans med den här floran av dåliga, farliga och dyra mensskydd.

Herr talman! Jag har all respekt för Inga Lantz engagemang i den här frågan och skall inte ifrågasätta det. Men jag tycker nog att hon görlitet svepande och överdrivna påståenden om utskottet. Det här är femte gången på fyra år som vi behandlar denna fråga, och det tycker jag borde säga att frågan har prövats av riksdagen. Vad som hänt under de här åren är ju mycket betydande ting. Statens prisoch kartellnämnd har tagit upp frågan. Dessa varor är föremål för prisreglering. Om Inga Lantz inte är nöjd med prisoch kartellnämndens verksamhet må hon ta upp saken principiellt — det kan ju då inte gärna vara bara dessa varor som man har misslyckats med. Även konsumentverket har tagit uop frågan. Man har lyckats förhindra tillkomsten av ytterligare ett märke, som skulle bli ännu dyrare. Verket säger att man ämnar utvidga gällande regler beträffande jämförpriser till att också omfatta dessa varor. Inga Lantz säger att det här borde finnas att köpa på apotek. Så långt är hon redan tillgodosedd. Det finns på apoteken ett enligt uppgift billigt och bra skydd. Detta skydd är för litet känt, säger Inga Lantz. Men konsumentverket har alltså framhållit att man genom att innefatta dessa varor under reglerna beträffande jämförpriser kan sprida större kunskap om vad som över huvud taget finns på apoteket. Konsumentverket säger — det är alltså inte bara utskottet som gör det — att det inte finns någon anledning att ingripa just nu, eftersom det har blivit en bättre situation. Inga Lantz sade att mensskydden borde finnas på apoteken som läkemedel. Men den saken har ju riksdagen prövat i år. Vi hade en följdmotion som tog upp precis de sakerna, och riksdagen har sagt nej till det tidigare i år på förslag från, tror jag, socialförsäkringsutskottet. Att nu på nytt ta upp den diskussionen är meningslöst, för det tillhör inte vårt kompetensområde, utan — Nr 35 det är socialförsäkringsutskottet som i så fall skall ha en ny motion att behandla. Med detta tycker jag att vi kan komma överens om att det inte är bra på den här marknaden — det har ingen sagt — men det är dock under kontroll nu. Billigare menstrua Jag yrkar bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Det handlar ju inte om att vara engagerad i denna fråga eller inte — det här är en ren sakfråga. Vad det handlar om är att mensskydd som kvinnor behöver varje månad under en stor del av sitt liv är för dyra, och de är i vissa fall också farliga. Kvinnor blir föremål för en privat profitjakt på ett område som borde undandras privata spekulationer. Det handlar om en principiell syn på den här frågan också. Ingvar Svanberg säger att detta är en gammal fråga. Ja, det är en gammal fråga. Jag har väckt den här motionen under många år och hade hoppats på en förändring av ställningstagandet här i riksdagen. Det har hänt betydande saker på området, säger Ingvar Svanberg. Men om Ingvar Svanberg läser sitt eget utskotts betänkande måste han konstatera att det inte har hänt någonting alls — i positiv riktning i varje fall. Vad som hänt är att man har fått prisstegring på prisstegring, och vi har fått många fler märken på den här marknaden. Det finns prisreglering, säger Ingvar Svanberg. Men det finns det ju inte alls. Det finns ett anmälningsförfarande som innebär att företagen är tvingade att 30 dagar innan de höjer priserna anmäla detta. Det har icke lett till att man satt stopp för någon prishöjning. Priserna har också, som det står i utskottets betänkande, höjts ungefär 25 96 för de största tillverkarna. Så ser situationen ut, och om det är betydande positiva saker förstår jag inte ett dyft av vare sig det som står i betänkandet eller det som Ingvar Svanberg här försöker säga. Ingvar Svanberg är glad över att konsumentverket — det måste väl vara det han syftade på — har förhindrat att ytterligare ett mensskydd kom in på marknaden. Det är bra. Men det behövs en sanering av floran av menstruationsskydd, där företagen bara är ute efter att tjäna pengar på artiklar som är helt nödvändiga för kvinnorna att använda under stora perioder av deras liv. Det här borde undandras den privata profitjakten. Men jag konstaterar att vi har helt olika syn på dessa frågor. Det tycker jag är beklagligt. Vi vet emellertid var vi har Ingvar Svanberg, och det är inte första gången han värnar om den privata profitjakten.
Herr talman! Jag tänker inte fortsätta debatten mycket längre. Jag vill bara säga till Inga Lantz, som tycker att jag skall läsa utskottsbetänkandet, att jag har en känsla av att hon inte har läst betänkandet ordentligt. Inga Lantz läser utskottsbetänkandet som en viss potentat läser Bibeln. Det har inte hänt ett dyft, säger Inga Lantz. Jo, det har hänt kolossalt SS mycket inom prisoch kartellnämnden, inom konsumentverket osv. Jag undrar vilka myndigheter som skall blandas in för att detta skall bli gjort. Det är ju de här myndigheterna som skall syssla med att kontrollera priserna. Sedan har det naturligtvis varit prisstegringar under de senaste åren. Men på vilka varor har det inte varit prisstegringar under denna tid? Vi i riksdagen kan ju inte göra annat än att försöka att via de här myndigheterna åstadkomma någonting — om man inte skall följa Inga Lantz huvudförslag i motionen, nämligen att lägga detta under läkemedlen. Men det har riksdagen avvisat för några månader sedan, och jag tänker inte ta upp den diskussionen nu.
Herr talman! Prisstegringarna har ju varit enormt höga. Jag kan tala om att på s. 2 i betänkandet framgår det att MoDo höjt med 26 926, Mölnlycke med 24 96 och Sanetta med 23 96 under de två senaste åren — detta trots det här anmälningsförfarandet och trots att olika verk är inblandade. Det har inte förändrat sakförhållandet i den här frågan. Därför behövs det ett aktivt ingripande från riksdagen.

Herr talman! Läkemedelskonsumtionen och läkemedelsindustrin har granskats och debatterats under senare år, och det med rätta. Bl. a. har konsumtionen av olika läkemedel ökat — nervlugnande medel, sömnmedel, vitaminer, hostmediciner etc. Nya läkemedel kommer hela tiden ut på den svenska marknaden. Ca hälften av dem är tillverkade utomlands, resten i Sverige. I dag finns ca 2 700 registrerade läkemedel i Sverige, varav åtskilliga är s.k. synonympreparat, dvs. kopior eller snarlika preparat med olika namn. En del av dessa läkemedel säljs direkt till konsumenterna, t.ex. huvudvärkstabletter, hostmediciner och vitaminer. Men de flesta preparaten är receptbelagda. Allt fler människor ifrågasätter det berättigade i detta system med privata läkemedelstillverkare som styr både läkemedelsforskningen och läkemedelsinformationen till läkare och allmänhet, och därigenom också konsumtionen av läkemedel. Läkemedelsindustrin drivs av vinstintresse, och jakten på profit leder till avsevärda risker och nackdelar för patienter och anställda inom sjukvården. Vänsterpartiet kommunisterna anser att enda sättet att komma till rätta med dessa missförhållanden är att överföra läkemedelstillverkningen i samhällets ägo och låta staten överta all läkemedelsinformation till läkare och allmänhet. Liksom för all annan privatägd industri i ett kapitalistiskt system är vinstintresset avgörande för den privata läkemedelsindustrin och inte människors behov av bra och säkra läkemedel. Självfallet tillverkas läkemedel som är bra och nödvändiga, men det säljs också läkemedel som är helt verkningslösa eller där biverkningarna är allvarligare än de positiva egenskaperna. Tack vare att staten utövar en, om än otillräcklig, kontroll kan de allvarligaste missförhållandena undvikas. 57 Utan denna kontroll skulle inte läkemedelstillverkarna självmant sanera sin verksamhet. Det finns det många exempel på. Under flera år marknadsfördes Neurosedyn som det idealiska sömnmedlet, trots att man hade starka misstankar om att medlet orsakade svåra, icke behandlingsbara nervskador. Även sedan det blev känt att preparatet gav mycket svåra fosterskador tog det åtskilliga veckor innan preparatet drogs in på den svenska marknaden. Men Neurosedyn såldes i flera månader efter detta, bl.a. i Argentina, där den statliga kontrollen är svag. Astra drog sedan in preparatet därför att man ansåg att företagets rykte skulle komma att skadas om försäljningen fortsatte! Inte för att fler människor skulle slippa bli skadade! Ett annat aktuellt exempel är preparatet Entero-Vioform, som man sedan flera år vet orsakar obotliga nervskador med förlamningar, blindhet och kroniska smärtor. I flera länder saluförs fortfarande detta gift, trots att det över huvud taget inte fyller något medicinskt behov. Preparatet är värdelöst och livsfarligt. För någon tid sedan kunde man i Kvällsposten läsa att en läkare i Malmö hade experimenterat med kvinnor när det gäller p-piller. Under ett halvår var en 19-årig kvinna försökskanin för ett holländskt p-piller utan att veta om det. Det hade hon fortfarande varit om hon inte hade fått en störtblödning av preparatet och slutat på eget initiativ. Det preparat som läkaren hade givit kvinnan är inte registrerat hos socialstyrelsen och inte godkänt för försäljning på svenska apotek. Men människor får tjäna som försökskaniner i ett sådant här fall. Det är en skrämmande företeelse. Läkemedelsindustrin är en lönsam verksamhet. Den är inte konjunkturkänslig utan tvärtom. Lugnande medel är lättare att sälja i dåliga tider. Samhället har ingen kontroll över marknadsföringen eller prissättningen. Samhällets kostnader ligger i dag på omkring 1,2 miljarder kronor årligen. Detta är 10 26 av sjukvårdskostnaderna. Nackdelarna med att tillverkning, marknadsföring och försäljning ligger nästan helt i privata händer, trots att sjukvården f. ö. drivs av samhället, är i de exempel som jag anfört uppenbara och allvarliga. Marknadsföringen av läkemedel sker på samma sätt som för kosmetika, kläder och bilar. Läkemedelsreklamen kostar ca 150 milj.kr. årligen. Den sker i form av annonser i medicinska facktidskrifter och direktreklam till de enskilda läkarna samt genom de s.k. läkemedelskonsulenterna, som för ut reklamen på sjukhusklinikerna, eller med hjälp av ”informationsmiddagar” eller resor. Pennor, ölöppnare och diverse leksaker är också ett led i försäljningskampanjen. Kontroll av läkemedelsreklamen från de statliga myndigheternas sida förekommer knappast. Det är fritt fram för varje tillverkare att föreslå sitt preparat för behandling av olika sjukdomstillstånd. De undersökningar om läkemedlets effekt som man hänvisar till har tillverkaren själv företagit och bekostat. De kliniska prövningarna utförs med hjälp av läkare, betalda av tillverkaren. Ett exempel på detta är vad som hänt i Malmö, där man har använt kvinnor såsom försökskaniner för ett p De statliga kontrollmyndigheterna saknar resurser att granska all reklam och kan inte heller göra egna undersökningar. Detta innebär att ett läkemedels effekt eller biverkningar kan vara överdrivna eller underskattade. Först efter en längre tids användning inom sjukvården kan dessa preparats verkan fastställas. Då saknas emellertid ofta resurser att föra ut information om eventuella negativa effekter, och motinformationen får i regel mycket svag genomslagskraft. Summan för läkemedelsreklamen — 150 milj.kr. — bör jämföras med kostnaderna för socialstyrelsens ”motreklam” på ca 1 milj.kr. per år. Läkemedelsindustrin har i stort sett fria händer. De bestämmelser som i dag finns gör det svårt för myndigheterna att dra in ett verkningslöst preparat. Det är alltså svårt att få bort farliga läkemedel. En hel del kostnadskrävande forskning bedrivs inom de större läkemedelskoncernerna, men man måste fråga vad det är som styr denna forskning och vilken målsättning den har. En del av forskningen utgår från den s.k. grundforskning som bedrivs på olika statliga institutioner. Läkemedelsindustrin utnyttjar dessa kunskaper för att skapa användbara läkemedel, samtidigt som man gör profit på statligt finansierad forskning. En alltför stor del av forskningen är inriktad på tillverkning av konkurrenspreparat på ett nytt sätt för att kringgå patentbestämmelserna — detta därför att det inte är läkemedlet i sig självt man skyddar utan tillverkningsmetoden. Man tillverkar alltså ”nya” preparat, som är snarlika sådana som redan finns på marknaden. Detta har speciellt gällt alla olika typer av nervlugnande medel och antibiotika. Både försäljning och forskning är alltså profitstyrd. Målsättningen är först och främst att skapa säljbara produkter och inte att tillgodose allmännyttiga behov. I dag sker forskning kring morgondagens läkemedel. Som exempel på vad vi har att vänta i framtiden kan jag nämna att man på en kongress i biologisk psykiatri i Barcelona 1978 ivrigt pläderade för nya droger som kunde upphäva sömnbehovet eller öka och minska minnesfunktionerna vid behov. Det låter ju inte riktigt klokt — det är helt sanslöst! Läkemedelsindustrins verksamhet och inriktning leder till farmakologiska lösningar på sociala och psykologiska problem. Med hjälp av en i många fall ovederhäftig reklam saluför man nervlugnande medel för behandling av människor i livskriser. Man försöker få läkare att behandla alla kvinnor i 50-årsåldern med östrogen, kvinnligt könshormon, trots kunskapen om att det är sociala faktorer och den allmänna kvinnosynen som har avgörande betydelse vid s.k. klimakteriebesvär. Det handlar alltså mer om mediciner och mindre om orsakerna till sjuklighet. Vi ser i dag också tendenser till ett ”medicinindustriellt komplex” med otillbörliga möjligheter att påverka sjukvårdens inriktning. Herr talman! För att samhället skall kunna styra den framtida inriktningen inom medicinsk forskning och sjukvård krävs att läkemedelsindustrin förstatligas. Man förhindrar på så vis att privatintressen gör profit på statligt bekostad forskning och ger förutsättningar för en läkemedelstillverkning och en sjukvård som styrs av samhällsekonomiska hänsyn och enskilda männi 39 Förbud mot kommersiell läkemedelsreklam måste införas så att felaktig information och ovederhäftig påverkan kan undvikas. I stället måste staten satsa på producentobunden läkemedelsinformation till läkare och annan sjukvårdspersonal. Läkemedelskonsulenterna bör överföras till socialstyrelsen och utbildas. Fler kliniska farmakologer bör tillsättas för att ombesörja en regelbunden läkemedelsinformation på varje sjukhusklinik och öppenvårdsmottagning. Alla använda läkemedel måste omprövas efter fem år. Det är vad vpk föreslår. Utskottet avstyrker motionen 1030 trots en skrivning i betänkandet som egentligen bekräftar behovet av en helhetssyn och behovet av ett förstatligande av hela läkemedelsindustrin. Det är orimligt och farligt att låta tillverkningen och försäljningen av läkemedel ligga i privata händer. Det borde alla partier inse. Socialdemokraterna gör det till hälften. Den socialdemokratiska partikongressen har fattat beslut om krav på förstatligande av hela denna sektor. Men vad rörelsen säger på partikongressen gäller inte för socialdemokratiska riksdagsledamöter — det är inte första gången vi möter denna märkliga kovändning. I betänkandet som vi behandlar nu gör socialdemokraterna ett halvhjärtat försök och avger ett särskilt yttrande. Den s.k. läkemedelsindustridelegationen har fått tilläggsdirektiv från den borgerliga regeringen som säger att delegationen inte skall arbeta efter principen att samhällets inflytande över läkemedelsindustrin skulle öka, och det föranleder de socialdemokratiska ledamöterna i utskottet att göra ett särskilt yttrande. Till de socialdemokratiska riksdagsledamöterna vill jag säga att det hade varit rakryggat att yrka bifall till vpk-motionen, om man menat något med det som står att läsa i det särskilda yttrandet med tanke på delegationens uppgift från början: ”Målet var att läkemedelsindustrins verksamhet skulle föras över i samhällets ägo.” Då hade man också följt sin partikongress beslut. Till de borgerliga ledamöterna vill jag säga att jag konstaterar att man vill ha privat vinstjakt i fråga om läkemedel. Man vill låta enskilda intressen sko sig på människors sjukdom och behov av hjälp och vård och läkemedel. För mig är det ställningstagandet helt obegripligt. Herr talman! Jag yrkar bifall till motionen 1030 av vänsterpartiet kommunisterna.

Herr talman! Frågan om förstatligande av läkemedelsindustrin är ju inte ny. Den har aktualiserats under en lång följd av år inte minst från vänsterpartiet kommunisterna. Man vill förstatliga läkemedelsindustrin — i och för sig ingen nyhet — helt följdriktigt i enlighet med ideologin om socialism och planhushållning. Men att detta skulle innebära några fördelar för konsumenterna är svårt att bevisa. Vi tror inte att priserna skulle bli lägre. Vi tror tvärtom att det kan medföra både högre priser och försämrad service. De statliga engagemang som gjorts inom denna sektor har inte varit särskilt positiva. Nr 35 Man måste komma ihåg att hälften av vad som tillverkas här i landet inom Torsdagen den denna sektor exporteras. Vi har fem stora företag, koncerner, av vilka en ägs 22 november 1979 av staten. Jag skulle också i detta sammanhang vilja konstatera att denna fråga har varit föremål för stor uppmärksamhet från skilda håll. Vi har en läkemedelsindustridelegation som kommer att slutföra sitt uppdrag i början av 1980. Man kommer att föreslå ett läkemedelsinformationsråd. Inom socialdepartementet har man nyligen haft en särskild samarbetsgrupp som tillsatts för att förbättra informationen och förbereda inrättande av en samrådsorganisation för läkemedelsinformation. I denna grupp ingår också folk från socialdepartementet och socialstyrelsen samt konsumentverket och andra. Därför tillbakavisar utskottsmajoriteten den motion som vpk här fört fram även i år. Motiveringarna för vårt avstyrkande finns ganska tydligt markerade i utskottets betänkande, som jag, herr talman, härmed ber att få yrka bifall till.
Herr talman! Jag vill ha ett förtydligande av Erik Hovhammar som utskottets talesman. Innebär utskottets grundsyn att det förhållandet att människor är sjuka och behöver vård och läkemedel skall göra det möjligt för andra människor att göra vinst? Bör det fortsätta att vara på det sättet att man har en privat vinstjakt på människors sjukdom?
Herr talman! När det gäller marknadsekonomi och företagsamhet har fru Lantz och jag skilda uppfattningar och synsätt. Det kanske inte är lönt att diskutera detta med fru Lantz i detta forum. Vår uppfattning är att om man skulle förstatliga läkemedelsindustrin skulle det inte vara till fördel för vare sig patienterna eller den köpande allmänheten, och det skulle inte heller på något sätt förbättra servicen. Snarare skulle det måhända bli en försämrad service. Det finns många paralleller att dra när det gäller förstatligande av företag, som inte lett till någon fördel för människorna utan tvärtom. Därför är vi av principiella skäl emot ett förstatligande, och det har vi också givit uttryck för i detta utskottsbetänkande.
Jag konstaterar då, herr talman, att Erik Hovhammar och utskottet sätter marknadsekonomin före människors behov av hjälp, läkemedel och sjukvård. En konsekvens av det borde väl vara att Erik Hovhammar föreslår att man också privatiserar sjukhusen och sjukvården helt.
Herr talman! Vi sätter marknadshushållningen främst därför att det har visat sig att det systemet ger människorna en betydligt högre standard än det 61 system fru Lantz representerar.
Herr talman! Det förhållandet att vi har privata profitintressen på denna marknad gör att vi får fram direkt farliga läkemedel, och det är ju precis tvärtemot vad Erik Hovhammar säger. Om vi fick till stånd en sanering av och kontroll över hela denna tillverkning och försäljning, skulle vi få en mycket högre och tillförlitligare vårdkvalitet. De fall av skadliga läkemedel som har påvisats under de senaste åren — och förmodligen har sådana förekommit under lång tid — liksom vad som sker under dessa dagar borde väl ge utskottet en tankeställare om att något måste göras på detta område. Det enda sättet att komma åt dessa förhållanden är att åstadkomma en statlig kontroll, som styr forskningen, tillverkningen och försäljningen på läkemedelsområdet.
Herr talman! Det bör naturligtvis finnas en insyn på läkemedelsindustrins område, så att man kan avgöra vilka preparat som är skadliga och vilka som är bra. Det har vi inget emot. Svensk läkemedelsindustri har inte bara hävdat sig i Sverige utan kanske framför allt på den internationella marknaden, och en stor del av de läkemedel som tillverkas här i landet går på export. Vi har skickliga forskare och andra människor med stor kunnighet, vilka arbetar med att framställa olika typer av preparat som vunnit världsrykte. Det är alltså inte riktigt att det stora flertalet av de preparat som tillverkas är dåliga, utan de har en god kvalitet. Men det behövs en insyn i läkemedelsindustrin, och en sådan insyn har vi också här i Sverige. Den är f. ö. ganska så ingående.
Herr talman! Det förekommer ju att preparat förbjuds, men det sker först efter det att skadliga verkningar påvisats. Man använder alltså människorna som försökskaniner. Så sker t.ex. när det gäller p-pillerna, där ett preparat som inte ens är godkänt används på kvinnliga försökskaniner. Också andra läkemedel — jag har nämnt Neurosedyn och Entero-Vioform och det finns många andra sådana preparat — används på människor och dras in först i efterhand, när skadeverkningarna har blivit påvisbara och stora. Felet är att man inte sätter inom kontrollen långt innan det börjar experimenteras med preparaten på människor och deras sjukdomar.

Herr talman! Motionerna 1978/79:542 och 1489 aktualiserar återigen frågan om ett förstatligande av bilindustrin. Vänsterpartiet kommunisterna väckte i maj 1978 en motion med samma krav, men med litet andra motiveringar. Det är vår uppfattning att detta krav i dag är lika aktuellt som när det behandladades i kammaren i november 1978. Jag vill dock börja med att konstatera att vi med ett förstatligande av bilindustrin eller av någon annan industri inte löser de djupgående problem 63 som den den svenska industrin brottas med. Kapitalismens kriser, med ty åtföljande arbetslöshet, kan bara lösas genom en socialistisk omvandling av det svenska samhället. Arbetslösheten kommer vi slutligen till rätta med när vi tillverkar efter behov och inte efter vinstintressen. Men det finns, herr talman, en rad skäl som talar för ett förstatligande av den svenska bilindustrin redan i dag. Utskottet säger visserligen att ett förstatligande i dag inte bidrar till att praktiskt lösa branschens problem. Men det är att göra det hela litet väl enkelt. Säkerligen hade man samma invändningar när vpk tidigare krävde förstatligande av varvsindustrin. I dag har vi en förstatligad varvsindustri; staten ryckte in som städgumma i varvsindustrin, när det privata kapitalet hade sugit ut de vinster som fanns att suga ut. Det tycks som om man från utskottets sida vill ha samma utveckling när det gäller bilindustrin: fortsatt privat ägande så länge industrierna lönar sig och går med vinst — statligt övertagande den dag kapitalet flyr det sjunkande skeppet och sysselsättningen direkt är hotad. Personbilsutredningens rapport , som utskottet också tar uppi sitt betänkande, visar klart att det inte finns något enkelt alternativ när det gäller att skaffa kapital till bilindustrin och samtidigt trygga sysselsättningen inom landet. Rapporten framhåller dock att förutsättningarna för en tryggad inhemsk sysselsättning ökar när de båda inhemska tillverkarna samverkar. En utveckling mot ökat samarbete mellan Volvo och Saab är dock i dag omöjlig så länge som privata ägarintressen tillåts råda. Detta har företrädare för både Saab och Volvo klart deklarerat. I stället försöker man nu öka samarbetet med utländska bilindustrier eller med andra utländska intressenter. Saabs samarbete med Lancia är ett exempel. Volvo sökte å sin sida lösa sina finansieringsproblem genom att vilja sälja ut en del av företaget till Norge. Detta misslyckades, trots att både regering och fackföreningar var positiva till denna lösning. Skälet till att affären misslyckades var förstås inte omsorgen om att Volvo skulle förbli svenskt. Snarare var det andra och mäktigare finansintressen som såg sina expansionsintressen hotade. Det s.k. Norge-avtalet visade dock med önskvärd tydlighet att det inte är de anställda eller ens Sveriges regering som har någon bestämmanderätt över Sveriges största industri. Vägen mot att på klassiskt kapitalistiskt sätt expandera går alltså i dag för de svenska bilindustrierna över ett ökat samarbete med utländska intressen av olika slag, med svenska staten som passiv åskådare. Utskottet säger visserligen att det är angeläget att ansvariga myndigheter tillsammans med företrädare för branschen och de anställda noga följer och analyserar utvecklingen samt aktivt medverkar i en långsiktig planering av branschen. Detta skall man göra i det s.k. bilbranschrådet, som ju är ett organ för samråd och informationsutbyte och som inte skall ha några beslutande eller vägställande funktioner.

”Ja, vi får väl acceptera detta, om det är enda chansen att rädda sysselsättningen”, sade man från fackligt håll när det gällde Norge-avtalet. Det är helt klart att bilindustrin kommer att råka ut för svåra problem under 1980-talet. En allt hårdare konkurrens om en marknad som inte kommer att öka i samma takt som hittills tvingar fram fusioneringar av olika slag mellan svenska och utländska bilföretag. Volvo och Saab kommer att bli transnationella företag i stället för svenska. Sysselsättningen räddas kanske kortsiktigt till viss del, men problemen kommer att bestå. Därför är det viktigt, menar vänsterpartiet kommunisterna, att staten redan nu tar sitt ansvar och lägger om kursen. Som vi påpekade i vår motion och som vi också tar upp i motiveringarna till vårt särskilda yrkande, som jag strax skall återkomma till, är det många olika skäl som talar för ett förstatligande av bilindustrin. För det första är det sysselsättningsskäl. Troligtvis måste vi acceptera att alla de som i dag sysselsätts inom bilindustrin med personbilstillverkning i framtiden inte kommer att kunna sysselsättas med just personbilstillverkning. Alla fakta talar för detta. Viktigt är då att staten tar sig an frågorna i tid och inte, som när det gäller varven, kommer fem i tolv med kortsiktiga sysselsättningsgarantier. Det är förstås av vikt att bilindustrin redan i dag börjar omställningen till tillverkning av andra produkter förutom bilar. Vpk har pekat på framtagning av kollektiva transportsystem som viktig alternativ produktion för bilindustrin. Volvo arbetar redan nu med att ta fram kollektiva transportsystem, men satsningen på denna utveckling är bara en bråkdel av vad man i dag satsar på personbilsutvecklingen. Kanske borde förhållandena vara omvända i en framtid. Man planerar f. ö. ett samarbete mellan Volvo och Göteborgs kommun just när det gäller utvecklingen av kollektiva transportsystem. Där avser man också att staten skall vara inblandad, genom att finansiellt bidra till projektet. Från vpk skulle vi tycka att det vore klokare om staten, i stället för passivt gå in med statsbidrag, gick in som ägare av företaget. Det skulle väl också vara lugnare för Göteborgs kommun och andra kommuner som kan följa efter, att samarbeta med ett statligt företag än med ett privat företag, som i dag är svenskt men som kanske om tio år behärskas av utländskt kapital. Kanske måste också i en framtid andra alternativa produkter komma in och tillverkas i den svenska bilindustrin för att klara sysselsättningen. Det är svårt att utifrån de fakta vi haft tillgång till avgöra detta i dag. Men om så är fallet är det förstås viktigt att staten redan nu börjar planera för en sådan alternativ produktion. Volvo pekar ju självt i sin ”PM om effekterna av bilismens pålagor och restriktioner” från 1978 på planlösheten från statens sida när det gäller åtgärder kring bilen och bilindustrin, en planlöshet som skulle få sitt slut om staten tog det fulla ansvaret för bilindustrin. För det är ju helt klart att skall 65 kraven på minskad privatbilism och utyggd kollektivtrafik i städerna, som ju är ett led i vpk:s trafikpolitik, bli verklighet, krävs styrmedel för att åstadkomma detta. Det krävs att staten går in och ställer medel till förfogande för utbyggnad av kollektivtrafiken bl.a. Och det är av vikt av miljöpolitiska skäl att en sådan utveckling kommer till stånd. Det är ett fruktansvärt slöseri med naturresurser att de flesta i dag åker en och en i sina bilar till sina jobb. Vi blir inte särskilt oljeoberoende så länge vi accepterar en sådan tingens ordning, oavsett kärnkraft. Den ohämmade bilismen i städerna får också andra miljöeffekter. Blyet i bensinen påverkar våra barn, så att de kanske får skador för livet. Bullret är miljöstörande för de boende, ja, ibland t.o.m. hälsovådligt. Det finns alltså alla skäl att minska privatbilismen i våra städer och i stället satsa på bättre kollektiva transportmedel. En sådan inriktning kommer inte till stånd om inte svenska staten aktivt arbetar för den. Ett andra skäl som talar för förstatligande är samhällsekonomiskt. Vi har i dag två bilföretag i Sverige. Samhällsekonomiskt är det ett bilföretag för mycket. Båda statens industriverks rapport och Metalls bilindustriutredning pekar på ökat samarbete mellan de svenska bilföretagen och eventuellt samgående som nödvändiga inslag i en framtida bilindustripolitik. Ett sådant samarbete och samgående är i dag omöjligt med de ägarintressen som finns, som jag tidigare påpekade. Förutsättningen för samarbete och samgående är alltså att samhället tar över ägandet. Men ett samhälleligt ägande är också, enligt vpk:s mening, nödvändigt i ett så stort företag, som det då skulle bli fråga om. Det skulle ju bara genom sin storlek påverka samhället i så hög grad att statligt ägande är en förutsättning. Det finns alltså många skäl, som talar för ett förstatligande av svensk bilindustri i dag. Utskottet anför som skäl för att avslå motionerna att det i dagens läge inte bidrar till att praktiskt lösa branschens problem. Även om dagsproblemen varken blir mörkare eller ljusare med ett förstatligande har jag försökt att beskriva vilka konsekvenser det beslut vi i dag fattar har för framtiden. Det är ju inte bara dagsproblemen vi skall syssla med utan också morgondagens. Herr talman! Arbetsförhållandena i riksdagen är som bekant sådana att vpk inte beretts plats i några utskott. Vi utestängs därför från möjligheten att i utskotten föra fram våra synpunkter och tvingas därför att göra detta i kammaren direkt. Vi utestängs också från möjligheten att foga reservationer till utskottets betänkande, vilket innebär att vi måste lägga yrkanden direkt i kammaren. Motiveringarna till yrkanden delas inte ut till kammarens ledamöter.

Dess utveckling och inriktning betyder mycket för sysselsättningen i Sverige. Den svenska bilindustrins inriktning har också betydelse när det gäller miljön Nr 35 och måste även ses i det sammanhanget. Torsdagen den I dag reses krav på nya bilmodeller som tillgodoser skärpta bestämmelser 22 november 1979 om säkerhet, bränsleekonomi och miljöhänsyn. Berättigade krav förs också fram på en ökad satsning på kollektiva transporter och en dämpning av privatbilismen, framför allt i de större städerna, detta inte minst med tanke på de alarmerande rapporter som framkommit om blyets i bensinen inverkan på barnen, men också av andra miljöpolitiska skäl, liksom av samhällsekonomiska skäl. I rapporten Svensk personbilsindustri — några utgångspunkter inför 1980-talet beräknar statens industriverk att företagens kostnader för att utveckla var sin ny bilmodell skulle komma att uppgå till 34 miljarder kronor för den svenska bilindustrin sammantagen. I rapporten diskuteras olika möjligheter för företagen att anskaffa nödvändigt kapital, i första hand genom tillskott av kapital utifrån eller genom samverkan med andra företag. När det gäller samverkan med utländska bilföretag, den väg de svenska bilföretagen i dag har slagit in på, pekar rapporten på de risker detta kan föra med sig. Den kan ”leda till risker för inhemsk sysselsättning etc. liknande vad begränsningar i utvecklingsarbetet kan ge upphov till”. Inget av de vägval rapporten tar upp till diskussion kan alltså på sikt garantera sysselsättningen vid de svenska bilföretagen, om den ensidiga satsningen på personbilstillverkning fortsätter. De åtgärder som hittills har vidtagits från statsmakternas sida — inrättande av ett branschråd för bilindustrin i maj 1979 — är därför enligt utskottets mening otillräckliga. Samhället måste redan nu aktivt gå in och ta sitt ansvar för den framtida sysselsättningen inom den svenska bilindustrin. Ett förstatligande av bilindustrin måste vara ett första steg i denna utveckling. Det har främst en samhällsekonomisk och sysselsättningspolitisk motivering, men det måste också ses mot bakgrund av att bilindustrins resurser måste mobiliseras i ett samhälleligt program för att dämpa privatbilismen. Dess ohämmade utveckling har främst i storstäderna skapat allvarliga miljöproblem. Dess vidare utbredning representerar också ett slöseri med knappa tillgångar.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
Herr talman! Riksdagen behandlade ett liknande ärende hösten 1978, nämligen nationalisering av bilindustrin. Enligt utskottets mening har det 67 sedan dess inte framkommit något nytt i faktahänseende. Debatten kan däremot fortsätta i det oändliga på det principiella planet. Utskottets majoritet har enhälligt den principiella uppfattningen att man inte löser bilindustrins enorma problem genom ett förstatligande. Utskottet vidhåller alltså enhälligt sin principiella inställning. Mot denna bakgrund anser jag det vara helt omotiverat att upprepa alla de skäl som framfördes i kammaren hösten 1978. Jag vill därför, herr talman, endast yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på motionen.

Herr talman! Bengt Sjönell säger att det inte har hänt något sedan frågan behandlades i kammaren i november, men det har det gjort. Efter behandlingen i november har ju den här rapporten lagts fram. Läser man rapporten framgår det tydligt att personbilsindustrins problem inte löses genom vare sig samarbete mellan svenska tillverkare, ökad samverkan med utländska intressen, begränsningar i kapitaltillförseln eller ytterligare nyemissioner. Man kan möjligtvis lösa problemen med nästa bilmodell, men man kommer att få problem på sikt om man fortsätter den här ensidiga satsningen på personbilstillverkning. Vi menar från vpk att detta borde ge riksdagen en vink om att vi mycket väl kan ha en varvssituation inom bilindustrin inom de kommande tio åren. Många har i efterhand sagt att man borde ha agerat från statligt håll mycket tidigare när det gällde varven. Man lät det privata kapitalet husera alldeles för länge. Vi menar att det är dags att agera beträffande bilindustrin medan vi har tid att överblicka situationen. Visst har det betydelse om staten i dag går in och agerar. Vi står inför ett vägval, och även om ett förstatligande inte omedelbart löser några som helst problem så är det dock en fråga om vilken inriktning bilindustrin skall ha i framtiden. Den inriktningen måste stakas ut i dag, och den överlåter staten i dag åt de privata intressena att besluta om — trots den betydelse bilindustrin har för den svenska sysselsättningen. Det finns ytterligare en aspekt på frågan, som jag inte tog upp i mitt förra anförande. Som vi vet skyr inte det privata näringslivet några som helst medel när det gäller att öka profiten. I dag pågår inom bilindustrin, åtminstone på Volvo, som jag känner bäst till, en datorisering och robotisering, som också kan få effekter på sikt när det gäller sysselsättningen. Inte heller här har vare sig samhället eller facket någon beslutanderätt, utan kapitalet bestämmer ensamt om vilka arbeten som skall förändras och på vilka grunder datoriseringen och robotiseringen skall ske. Utvecklingen sker förstås enbart utifrån profitintresse och inte utifrån samhällets och de anställdas intressen. Också av de skälen är det av vikt att redan i dag nationalisera bilindustrin och ge samhället och fackföreningarna beslutanderätt när det gäller den tekniska utvecklingen. Vi menar från vpk:s sida, vilket vi har utvecklat i andra sammanhang här i kammaren, att de anställda i samhällsägda industrier måste få ett helt annat Nr 35 inflytande över produktionens inriktning, teknikens utveckling osv. än vad

Herr talman! Jag uppskattar Marie-Ann Johanssons mycket starka intresse för bilindustrins framtid, men jag tror att de metoder hon förespråkar kanske inte är de riktiga. Jag kan förstå oron för att de åtgärder som regeringen vidtagit när man bildade bilindustribranschrådet kanske inte var de allra bästa. Men de åtgärder man behöver vidta för att förstärka den svenska bilindustrin är huvudsakligen att se till att få likartade regler jämfört med dem som gäller för övriga bilindustrier ute i Europa. Det gäller anpassning till säkerhetsbestämmelser, avgasbestämmelser m.m. för att få längre serier för att kunna trygga sysselsättningen och framför allt kunna bygga ut verksamheten i framtiden. Jag tror att konkurrensen inom Sverige mellan Saab-Scania och Volvo varit positiv. Som anställd på Saab-Scania vet jag att fackföreningarna inom Saabdelen varit positiva till en egen tillverkning inom Saab och tror på den för framtiden. Man har sett robotiseringen och rationaliseringen inom produktionen som ett sätt att effektivisera möjligheterna att klara den internationella konkurrensen. Och hjälpen med Lancia till en produktutveckling, där man tar fram nya bilar till väsentligt lägre kostnader genom internationellt samarbete, är de anställda inom Saab-Scania mycket positiva till, i och med att detta ökar överlevnadsmöjligheterna för svensk bilindustri. Det som däremot verkligen har skadat svensk bilindustri är det SIND-PM som Marie-Ann Johansson just åberopar. Det har nämligen hänt saker inom svensk bilindustri 1978-1979. Man har fått en väsentligt förbättrad marknadssituation och en väsentligt bättre lönsamhetssituation. Såväl de anställda inom resp. fackorganisationer, tror jag, som företagsledningarna ser i dag väsentligt mycket mer positivt på framtiden än de gjorde när den SIND utredning gjordes som nu har publicerats. Man är inom bilindustrin mycket ledsen över att SIND-utredningen över huvud taget blev offentlig. Även inom själva SIND — statens industriverk — var man mycket tveksam till att den skulle bli offentlig handling med tanke på den skada för svensk industri som den har inneburit. När det gäller kapitalförsörjning och lönsamhet tror jag att utvecklingen inom Saab-Scania och Volvo under de två senaste åren — då båda företagen genomfört nyemissioner — klart och entydigt visar att svensk bilindustri har kraft att överleva. Framför allt det samarbetsavtal som Saab-Scania har slutit med Lancia lovar mycket inför framtiden. Det är två företag med likartade produktionsprofiler som samarbetar internationellt för att sänka utvecklingskostnaderna. En socialisering av svensk bilindustri som innebär att man bara skall utveckla en modell medför kanske att denna blir billigare. Men jag tror också att man då kapar en stor del av marknaden och därmed en stor del av 69 sysselsättningen inom bilindustrin.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
Herr talman! Det är tydligt att Per Westerberg och jag inte har riktigt samma uppfattning om vad som behövs när det gäller den svenska bilindustrin. Per Westerberg har en syn på bilindustrins framtid som inte ens delas av Pehr Gyllenhammar från Volvo. Man kunde se på TV i går — och läsa i tidningarna — att han inte ansåg läget vara speciellt ljust inför 1980-talet. Per Westerberg ansåg att man skulle behöva vidta åtgärder av samma slag som vidtagits i övriga Västeuropa. Utredningen från statens industriverk visar ju också att de bekymmer som finns gäller både svensk bilindustri och övrig västeuropeisk bilindustri. Frågan är då om vi tycker att det är bra att svensk industri mer och mer ökar sitt samarbete med utländska kapitalintressen och alltså i framtiden inte längre kommer att kunna påverkas av exempelvis oss i den här kammaren. Industrin kommer då att ha ägarintressen som inte ens finns i Sverige. Vi från vpk anser inte en sådan utveckling vara positiv. Vi ser också risker för att bilindustrin hamnar ien varvssituation. Därför tycker vi att det är viktigt att staten agerar redan nu och nationaliserar bilindustrin.
Herr talman! Jag kan förstå om Pehr Gyllenhammar hyser vissa betänkligheter inför 1980-talet. Men jag är helt övertygad om att såväl Pehr Gyllenhammar som hans motsvarigheter inom Saab-Scania är väsentligt mer optimistiska i dag än vad man var för ett par år sedan. Det finns enligt min mening inga egentliga skäl som talar för en socialisering av svensk bilindustri. Det har förekommit misslyckanden tidigare med statliga bilföretag av typen Tjorven; det var ju knappast någonting som gagnade sysselsättningen. SIND-rapporten är gammal, och den har redan skadat svensk bilindustri. Jag tycker att vi skall begrava den för att slippa diskutera den så mycket längre; det är gammalt material som är inaktuellt. Samarbetet med Västeuropa för att se till att vi kan ta fram nya bilmodeller för svensk bilindustri på väsentligt gynnsammare grunder än tidigare är verkligen ägnat att befrämja sysselsättningen i Sverige och garantera den svenska bilindustrins framtid. Det är däremot ingen socialisering.
Herr talman! Om nu läget är så ljust som Per Westerberg påstår och det kommer att gå så bra, kan jag ändå inte se att en nationalisering av bilindustrin skulle försämra det läget.
Herr talman! Läget har förbättrats väsentligt, och jag tror att det kommer Torsdagen den att förbättras ännu mera, om Marie-Ann Johansson är redo att hjälpa till med 22 november 1979 att anpassa svenska typprovningsregler för bilar, svenska avgasreningsregler för bilar m.m. till internationella förhållanden. Det kommer att stärka svensk bilindustri. Men att nationalisera den och endast vilja utveckla en bilmodell kommer med säkerhet att minska sysselsättningen och försämra svensk bilindustris konkurrenskraft i framtiden.
Herr talman! Jag tänker inte fortsätta debatten. Jag vill bara påpeka att jag inte någon gång i något av mina inlägg har sagt att vi skall tillverka endast en bilmodell. Det är möjligt att det är en riktig utveckling, men jag har inte sagt det, så jag tycker det är fel av Per Westerberg att lägga de orden i min mun. Jag kan alltså inte se vad det skulle kunna vara för negativt i att nationalisera bilindustrin. Utvecklingen — om den nu är positiv — kunde ju i så fall fortsätta.